Herr talman! Den sista frågan borde vara onödigt att besvara. Det är helt klart att jag menar att besvärsrätten skall vara kvar. Jordbruksministern säger att jag rör ihop det för mig när jag talar om Vara kommun. Men det är så — jag har inte sagt eller trott något annat — att kommunerna om viljan finns har möjligheter att lösa sophämtningen på ett vettigt sätt enligt den beslutade ändringen. Men jag har också sagt att den PM som Kommunförbundet skickat ut inte stämmer med riksdagens beslut. Där har det uppstått felaktigheter, och det var därför jag bad att jordbruksministern skulle ta upp förnyade överläggningar med Kommunförbundet och tala om just detta förhållande. Jag skall bara nämna ett enda exempel beträffande förenklat hämtningsförfarande. Riksdagen och utskottet har sagt att ett sådant samtycke skulle ske utan någon skriftlig förbindelse. Kommunförbundet har inte nöjt sig med detta utan förordar en skriftlig förbindelse av alla som vill delta i ett förenklat hämtningssystem. Det är att gå litet längre än vi tänkt oss inom utskott och riksdag. att betala kommunal renhållningsavgift Jag tror inte heller något annat än att man, med litet vilja från kommunernas sida, borde kunna sköta detta någorlunda smidigt. Men vi har ändå en hälsovårdsstadga, som förbjuder människorna att själva gräva ned, gödsla, bränna etc. det hushållsavfall som kommunen är skyldig att ta till vara och forsla bort. En ändring därvidlag måste göras — och det ganska snart — och jag hoppas att då också följer ändringar i de olika lagar som måste samordnas. Jag vet inte om det behöver råda delade meningar på den punkten. Det finns ju många lagar som griper in i varandra, inte minst avgiftslagen för renhållning samt hälsovårdsstadgan, hälsovårdsordningen, kommunala renhållningslagen osv. Jag tror att det behövs en samordning av det hela. Det hade varit ett praktiskt förfarande att låta nu sittande utredning ta med dessa lagar i den samordning som ändå måste göras förr eller senare.

Tyvärr har dessa önskemål ej beaktats i önskvärd utsträckning vid länsstyrelsernas dispensprövning. Jag finner detta litet anmärkningsvärt och värt att påtala i detta sammanhang.
Herr talman! Jag vill till slut säga några ord till herr Leuchovius när det gäller Kommunförbundet. Herr Leuchovius vet lika väl som jag att Kommunförbundet har att utfärda sina rekommendationer. Det är bara fråga om rekommendationer som man utfärdar till kommunerna — givetvis inom ramen för gällande lagstiftning. Vi har inga möjligheter att ge Kommunförbundet direktiv — och skall heller inte göra det — om vilka rekommendationer förbundet skall utfärda. Det förefaller mig också som om Kommunförbundet i de skrivelser som har gått ut har varit lika angeläget som vi är här om att den här lagen skall få en smidig tillämpning. Jag tycker att man kan sluta den här debatten med att säga att det kanske finns anledning för oss — eftersom vi alla känner behovet av omsorg på den här punkten och inser att det är nödvändigt att hantera också den här miljöfrågan på ett vettigt sätt — att ta hänsyn till att kommunerna har haft ganska många praktiska problem att brottas med. Jag tror att vi kan förutsätta att den diskussion som har förts inte bara här utan också ute i bygderna —- och som kommer att föras i kommunerna - kommer att leda fram till att vi också får en bra tillämpning av den här lagen.

Herr talman! Herr Fågelsbo har frågat mig om jag anser det vara rätt av ett statsägt medieföretag att använda ett språkbruk där den arabiska organisationen PLO kallas för befrielseorganisation och där aktioner från Israel kallas för terrorhandlingar. Sveriges Radio är inte ett statsägt företag utan ett aktiebolag som ägs av folkrörelserna, pressen och näringslivet. Enligt avtalet mellan staten och Sveriges Radio skall radioföretaget självständigt sköta programverksamheten, inom ramen för radiolag och radioansvarighetslag. Radionämnden har i uppgift att granska programverksamheten och avgöra huruvida denna står i överensstämmelse med lagar och avtal.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för att jag har fått min fråga besvarad. Statsrådet Zachrisson säger i svaret att Sveriges Radio inte är ett statsägt företag, och det är helt riktigt. Men jag vill citera ur verksamhetsberättelsen från Sveriges Radio för verksamhetsåret 1974/75. Där skriver radiochefen bl.a.: ”Med tanke på radioutredningens kommande förslag är det naturligt att stämningen inom Sveriges Radio präglas av ”väntans tider och att både vi och våra formella uppdragsgivare — riksdag och regering — —--". Det var alltså detta skrivsätt med ”formella uppdragsgivare” som gjorde att jag använde en kanske något felaktig formulering i min fråga. Det talas många gånger om vinkling av radiooch TV-program. Detta har flera, även jag, talat om från denna talarstol tidigare. Och vi vet också att statsministern har skrivit till radionämnden om detta angående ett program. När det däremot gäller rena nyhetsprogram har åtminstone jag uppfattat det så att de borde innehålla korrekta uppgifter och inte några värderingar. Jag har där många gånger — senast ett par gånger i går — hört uttrycket ”befrielseorganisationen PLO” i radio, och jag har många gånger hört att Israel har sagts bedriva ”terrorverksamhet”. Det är mot dessa värderingar som jag har vänt mig och ansett att nyhetsuppläsarna inte varit helt neutrala. Nr 50 Men det är möjligt att förhållandena under kommande år kan bli bättre. Torsdagen den Radiochefen har beklagat att han fått så litet pengar att röra sig med. 15 januari 1976 Och för några dagar sedan intervjuades i Svenska Dagbladet den ny — LL utsedde informationschefen Söderström. Han fick då följande direkta frå Om utvärdering av ga: försök med sex ”Anser ni att den subjektiva journalistiken är ett avslutat kapitel?” timmars arbetsdag På det svarar han: ”-Ja, jag tror det. Nu är det en annan risk som lurar på Sveriges radios journalister — risken att man har bränt fingrarna så att man återgår till en alltför följsam journalistik. Speciellt är det en risk om man har lite pengar. Det kostar nämligen pengar att vara noggrann. Lite pengar och brända fingrar kan leda till en vag hygglig och beroende radiooch TV-journalistik.” Det är väl detta jag hoppas på, litet större noggrannhet, men jag fick alltså inte något svar av utbildningsministern om hans värderingar.
Herr talman! Med anledning av vad herr Fågelsbo sade vill jag upprepa att det är alldeles självklart att verksamheten vid Sveriges Radio skall präglas av den opartiskhet och saklighet som stadgats i avtal och i radioansvarighetslagen. Detta gäller ju all programverksamhet. Men att pröva hur avtalet följs är inte riksdagens eller regeringens sak, utan det sker i ett av oss utsett organ, nämligen radionämnden. Också i det här fallet är det radionämnden som skall pröva bärigheten i herr Fågelsbos argumentation.

Herr talman! I går sändes ett program där ett nyöppnat kontor för PLO presenterades. Den som var föreståndare för detta gav vissa synpunkter på hur svårt det hade varit att få fram budskapet. Men nu var han nöjdare. Jag kan förstå detta eftersom det nästan dagligen talas om befrielseorganisationer. Jag gör i det här fallet ingen värdering, men detta måste vara en ljuv musik för PLO. I dag kommer Israel att presentera sin syn, och det skall bli intressant att få höra dess synpunkter. Jag tycker inte att Sveriges Radio varit objektiv vid nyhetsuppläsningarna. Att man vinklar andra program kan vi inte göra så mycket åt, men när det gäller ren nyhetsuppläsning skall det vara rent objektiva uppgifter.

Herr talman! Fru Tillander har frågat socialministern om han är villig att initiera en utvärdering av de försök med sextimmarsdag som gjorts bl.a. vid Volvo Bergslagsverken i Köping för att få en grund för kommande arbetstidsreformer. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Åtgärder har redan vidtagits för att möjliggöra en sådan utvärdering. I juni månad 1974 tillkallade jag en särskild delegation för arbetstidsfrågor , som består av bl.a. representanter för arbetsmarknadens parter. Bland de arbetsuppgifter delegationen fick ingår att samla erfarenheter av tidigare arbetstidsförkortningar och ställa dessa till förfogande vid kommande bedömningar av möjligheterna att genomföra generella arbetstidsförkortningar.

Därför studerar man nu inom DELFA en rad försök med sex timmars arbetsdag. Jag förutsätter att delegationen också kommer att studera vad som sker i fråga om sextimmarsskift vid Volvo Bergslagsverken i Köping. Jag har inhämtat att man inom DELFA planerar en rapport till försommaren 1976 varvid bl.a. utvärderingar av vunna erfarenheter med sex timmars arbetsdag kommer att redovisas.

Herr talman! Jag noterar med tacksamhet det intressanta och intresserade svar som arbetsmarknadsministern har gett på min interpellation. Det är bra att erfarenheter från försök med förkortad arbetsdag insamlas och registreras, och att man då också intresserar sig för det här uppmärksammade försöket är ju självklart. Jag vill peka på en sak i det här sammanhanget som egentligen föranledde min fråga. För dem som kommer att beröras av en sådan här reform är problemet inte abstrakt-teoretiskt. Det beror på att försök som det i Köping utgör ett slags öppning, en lösning på ett problem som för många är påträngande och betungande. I intresset finns ett inslag av otålighet som i varje fall delvis härrör från den brist på förståelse och offentlig uppmärksamhet för det tunga lass som dubbeloch heltidsarbetande föräldrar, kvinnor mest, släpar på. Därför är det bra att den här delegationen, DELFA, har kommit i gång med arbetet och följer utvecklingen, snappar upp saker, kanske initierar försök och fångar upp intressanta och värdefulla resultat som är en frukt av andras initiativ. Att sådana här försök sker på ett vetenskapligt noggrant sätt har säkert alla förståelse för, men om det blir på bekostnad av snabba och angelägna resultat, tror jag att man missbedömer otåligheten hos dem som kommer att bli närmast berörda av resultaten. Familjestödsutredningen ger några enstaka exempel, som är belysande, på föräldrar och barn som verkligen är i behov av en snabb reform. Utredningen har genomfört en undersökning omfattande ca 8 000 förskolebarn inskrivna i daghem och familjedaghem under oktober 1974. Av undersökningens resultat framgår att drygt hälften, nära 51 96, av alla barn i barnomsorgen har vistelsetider på minst nio timmar per dag. Detta gäller även de minsta barnen. Bland barn i åldern under tre år hade 53 96 så långa tider. Vistelsetider på minst tio timmar har drygt en femtedel av alla barn. Dessa mycket långa vistelsetider är vanligast bland de yngsta barnen. Bland dem hade ungefär vart fjärde barn tider på minst tio timmar. Undersökningen visar också att barn med ensamstående föräldrar har betydligt längre tider på daghem än barn med två föräldrar. 62 96 av barnen med ensamstående förälder har minst nio timmars vistelsetid. Dessa förhållanden visar enligt min mening att sextimmarsdag för småbarnsföräldrar är en jämlikhetsreform. Ur den positiva samstämmigheten från alla berörda parter på Volvo Bergslagsverken vill jag för min del särskilt dra fram och stryka under omdömena från föräldrar med småbarn. För att travestera ett känt yttrande, kan man om denna förkortning till sex timmar säga att så litet kan göra så mycket för så många. Det visar vilken värdefull reform som här ligger latent. Det har sagts från alla parter att den här reformen är angelägen även om det också finns starka krafter som har redovisat betänkligheter. Om man på allvar anser att reformen är angelägen, bör man besluta om den, och sedan får svårigheterna redas upp. Ett beslut innebär ju en prioritering av de intressen som ibland kolliderar på arbetsmarknaden. En sådan prioritering skulle alltså i detta fall innebära att barnens och småbarnsföräldrarnas intressen sattes först och andra intressen fick lösas med hänsyn till det. Det som nog ändå har väckt störst intresse i försöket hos Volvo Bergslagsverken är att intressekonflikter och motsättningar som kan förefalla vara mycket stora tycks ha reducerats till fullt hanterliga proportioner — om rapporterna via press, radio och TV nu är riktiga, och de är så samstämmiga att det inte finns någon anledning att betvivla det. Tvärtom har den positiva vinsten blivit väldigt stor för samtliga parter. Man kan naturligtvis anta att förutsättningarna har varit tämligen enkla att härbärgera på det här företaget, men det får väl utvärderas och bedömas. Jag tror att man aldrig kommer ifrån det som försöken har visat —- även om man bortser från de speciella dragen för just denna arbetsplats —- nämligen att mycket av resultaten har en tillräcklig allmängiltighet för att kunna visa på framkomliga vägar i fortsättningen. Jag vill betona än en gång att det här brådskar. Man talar mycket om arbetslivets förnyelse, och åtgärder för att åstadkomma en sådan förnyelse är verkligen nödvändiga. Givetvis bidrar sådana åtgärder som bättre arbetsmiljö, både inre och yttre, större inflytande för den enskilde på arbetsprocess och arbetsmiljö, bättre lön för arbetet osv. Men, herr talman, man kan heller aldrig komma ifrån att trivseln står i en viss relation till arbetstidens längd, för arbetet är ju inpassat i ett större sammanhang i den enskilda människans liv. Om alltför mycket där får stå tillbaka, så att man varken hinner med sig själv eller sin omgivning — och där betyder ju tid för samvaro med barn så mycket — blir människans grundläggande cirklar rubbade när det gäller förhållandet mellan tiden för arbetet och den tid map kan ägna åt barnen. Det här gäller naturligtvis både män och kvinnor.
Herr talman! Jag har ju redan i mitt svar sagt att även det som sker vid Volvo i Köping skall bli föremål för undersökning och utvärdering. Jag vill emellertid framhålla att det inte bara är vid Volvo i Köping som man tillämpar deltidsarbete. Det är ju heller inte vare sig vid det företaget eller på de flesta andra platser där man ordnar deltid på något sätt fråga om försöksverksamhet. Men ett exempel där så många som ungefär 300 anställda använder möjligheten att arbeta på deltid är självfallet intressant och skall studeras. Det finns dock många andra företag där man löser sin personalfråga på det sättet att man låter vissa anställda arbeta på deltid. Vad jag emellertid kan säga redan nu med ledning av de uppgifter som kommit in om vad som hänt i Köping är att möjligheten till deltidsarbete inte har lett till den jämställdhet inom familjen som vi ju syftar till med frågan om sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar. Av dem som använder möjligheten till deltidsarbete omfattande sex timmar per dag är 292 kvinnor medan jag vill minnas att inte mer än 8 eller 9 är män. Man har således inte på denna väg, om jag har kunnat läsa rätt i reportagen, kunnat bryta det sedvanliga mönstret, utan kvinnan arbetar sex timmar i stället för åtta timmar och får då två timmar mer att ägna sig åt hemmets skötsel, som hon även tidigare klarade helt ensam utan bistånd av den förvärvsarbetande maken. Det är alltså inte alldeles säkert att denna form av deltid leder till det som vi syftar till, nämligen full jämställdhet mellan man och kvinna. Men det kommer att visa sig, fru Tillander, när dessa försök blivit utvärderade. Den verkliga försöksverksamheten på det här området gäller en arbetsdag om sex timmar för både fadern och modern eller mannen och hustrun, varigenom båda får ökad tid att ägna sig åt de gemensamma familjeuppgifterna. Vi har en försöksverksamhet efter de linjerna, och det är den som är den mest intressanta.
Herr talman! Statsrådet sade i sitt första svar att delegationen för ar betstidsfrågor skulle eftersträva en bedömning av arbetstidsförkortningarnas effekt på familjeförhållanden, barntillsyn, produktion och sysselsättning m.m. Det skulle väl i så fall gälla vid genomförande av sextimmarsdag för alla. Vad beträffar försöket i Köping upplevdes sextimmarsdagen positivt av alla berörda parter, men särskilt av de anställda med småbarn och av deras barn som vittnade om att föräldrarna numera kunde ägna mera tid åt dem. Sextimmarsdag för alla är i och för sig intressant, men den är aktuell först på lång sikt. Vad som är viktigt i Köpingförsöket är resultaten av ett införande av sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar, även om det är riktigt att det i detta fall inte var fråga om ett försök liksom att det inte gällde sextimmarsdag för alla. Att resultatet för just småbarnsföräldrarna är intressant gäller inte bara ur vetenskaplig synpunkt, utan den enskildes subjektiva uppfattning är också av betydelse. Ofta talas det om att denna reform är angelägen men det sägs ingenting om hur man skall genomföra den. Det måste bero på att man någonstans upplever en tveksamhet. Man talar mycket — och det med rätta — om det som arbetsmarknadsministern också var inne på nyss, nämligen om en jämställdhet på arbetsmarknaden. Vad man i fråga om sextimmarsdag för småbarnsföräldrar kräver är att hänsyn tas till hela den arbetssituation som en småbarnsförälder har. Man ser då rättvisefrågan i ett vidare perspektiv, och det är i linje härmed man på en del arbetsplatser redan har en selektiv tillämpning av sextimmarsdagen. När det gäller förslaget om förkortad arbetstid för småbarnsföräldrar vill jag ändå understryka vikten just av det även om man på sikt är överens om sextimmarsdag för alla. Som bakgrund till detta bör man aktualisera den situation som många heltidsarbetande föräldrar, främst kvinnor, befinner sig i. Författaren Gunnar Västberg presenterade och kommenterade i TV programmet Insändaren situationen för några ensamstående kvinnor med barn. De har många medsystrar. Deras dag börjar kl. 05.20 och efter skjutsning av barnen till samhällets barntillsyn skall de vara på fabriken kl. 07.00. Efter arbetets slut kl. 16.00 följer inköp, hämtning av barnen, matlagning och en kort stunds samvaro innan det är läggdags. Det är alltså en oöverskådlig följd av sådana dagar år efter år, och det kan knäcka vem som helst. De kvinnor som kom till tals i programmet sade sig helt enkelt inte stå ut, och det är helt naturligt. Att här gå in och tala om kvinnans rätt till självförverkligande skorrar litet illa. Det är alla dessa som lider av att inte hinna med vare sig barnen eller sig själva som sextimmarsdagen i första hand skulle vara till för. Det är ju alldeles riktigt som arbetsmarknadsministern påpekar, att man eftersträvar jämställdhet, men då får man också arbeta på andra plan. Attitydförändringar behövs hos både män och kvinnor, men de behövs kanske ännu mer hos samhället och hos fackföreningar och arbetsgivare.
Herr talman! Fru Tillanders interpellation gällde ju inte frågan om sextimmarsdag för småbarnsfamiljerna. I så fall hade svaret varit annorlunda och även diskussionen hade blivit annorlunda. Den frågan diskuteras nu livligt, men det är en hel rad arbetsmarknadspolitiska praktiska frågor som man måste ha klarat ut innan man kan ta itu med det problemet. Vad jag har lämnat besked om är det som äger rum i Köping och på andra platser. Jag har bara velat framhålla att dessa företag driver ingen som helst försöksverksamhet, utan de har haft personalproblem och därför har de låtit folk få arbeta på deltid. I Köping är det sex timmar om dagen. Det finns en rad företag där man kan ha en helt annan flexibilitet i arbetstiden, och det är bra i och för sig. Jag har emellertid framhållit att det inte är alldeles säkert att detta löser de problem som vi är ute efter. Det framgick av många intervjuer med dem som arbetade i Köping. Den som läste dessa intervjuer vet att de intervjuade ganska samfällt sade att de fick litet lättare hushållsbördor. Men flertalet var gifta och hade män som levde ett normalt liv och ägnade sig åt det som de tyckte var skojigt. Hemmet fick skötas av kvinnorna. Leder deltidsarbete bara till att kvinnan visserligen arbetar mindre på sin arbetsplats utom hemmet men fortsätter att ha den tunga bördan hemma, har man inte vunnit mycket. Vad man därför måste sträva efter när man talar om minskad arbetstid för småbarnsfamiljer är att båda föräldrarna deltar i arbetet med hemmet. Det är klart att det behövs attitydförändringar hos arbetsgivarna och även hos de anställda. Min anklagelse här riktar sig just mot männen till dessa kvinnor som blev intervjuade i tidningarna och som hemma fick bära hela bördan själva. Interpellationen gällde som sagt huruvida vi skulle studera den här verksamheten i Köping och vid en rad andra företag, och svaret på den frågan är: Det skall vi göra.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det svaret också. Det är viktigt att man ser på erfarenheterna från Köping, eftersom det har visat sig att många tack vare den kortare arbetsdagen har sökt sig ut på arbetsmarknaden. Det har gjorts olika undersökningar av deltidens betydelse för den potentiella arbetskraften. Därvid har det framgått att deltidsarbetet inneburit möjligheter för både kvinnor och män att komma ut på arbetsmarknaden. Resultaten av de gjorda undersökningarna visar att 62 96 av den kvinnliga potentiella arbetskraften anger att deltid är ett oeftergivligt krav för att de skall kunna börja förvärvsarbeta, medan motsva rande andel bland männen är 28 96. Dessa siffror antyder att genomförandet av sex timmars arbetsdag skulle fungera som ett aktiviteringsfrämjande instrument för många människor.

Herr talman! Herr Bengtsson i Göteborg har frågat mig om jag anser det förenligt med läkarpatienters rätt till integritet att försäkringskassor, taxeringsmyndigheter m.fl. har tillgång till innehållet i läkares patientjournaler och, om inte, vilka åtgärder jag avser att föreslå för att öka integritetsskyddet för läkarpatienter. Jag skall först nämna vilka regler som gäller beträffande försäkringskassornas möjligheter att få uppgifter om enskildas personliga förhållanden. Reglerna finns i 1962 års lag om allmän försäkring. För att sjukpenning skall utgå krävs att den försäkrades arbetsförmåga på grund av sjukdom är nedsatt med minst hälften. Det ankommer i första hand på lokal försäkringskassa att pröva om kravet är uppfyllt. För denna prövning kan försäkringskassan begära att nedsättningen av arbetsförmågan styrks genom intyg av läkare. Om det skulle behövas kan kassan också inhämta kompletterande upplysningar från den intygsgivande läkaren eller från den försäkrade själv. Detta ligger inte minst i den försäkrades eget intresse. Oklarhet om huruvida arbetsförmågan är nedsatt är ju i princip ett hinder för att sjukpenning skall utgå. Om en försäkrad har erhållit sjukpenning eller ersättning för sjukhusvård för 90 dagar i följd eller om i annat fall skälig anledning föreligger har försäkringskassan i princip skyldighet att undersöka om skäl föreligger att vidta vissa åtgärder i rehabiliteringssyfte. Det skall vara fråga om åtgärd som är ägnad att förkorta sjukdomstiden eller att i övrigt helt eller delvis förebygga eller häva nedsättning av den försäkrades arbetsförmåga. En sådan åtgärd kan vara att försäkringskassan föranstaltar om specialistundersökning av den försäkrade. Om kassan finner att en åtgärd av detta slag behövs, skall den se till att åtgärder vidtas. Det är uppenbart att det här är fråga om ett ingripande från kassans sida som i hög grad ligger i den enskildes intresse, och det är lika uppenbart att lämpliga åtgärder kan vidtas bara om kassan har ett tillräckligt beslutsunderlag. Även i detta sammanhang kan det alltså bli aktuellt att komplettera utredningen genom att inhämta upplysningar från den försäkrades läkare. När det gäller förtidspensionering ställer lagen krav på en ganska utförlig utredning angående den försäkrades förhållanden. Även här har den beslutande myndigheten möjlighet att göra utredningen fullständig genom att begära kompletterande uppgifter från en läkare som har avgett läkarintyg. Försäkringskassorna och andra myndigheter som handlägger frågor enligt lagen om allmän försäkring måste alltså inhämta vissa uppgifter om enskilda försäkrade för att kunna fullgöra de uppgifter som statsmakterna har lagt på dem. Självklart är emellertid att uppgifter av det slag som det här är fråga om skall beredas ett starkt sekretesskydd. Detta sker sedan länge dels genom bestämmelser i sekretesslagen, dels genom en särskild bestämmelse i lagen om allmän försäkring om tystnadsplikt för ledamot av styrelse, pensionsdelegation eller försäkringsnämnd, revisor eller befattningshavare hos allmän försäkringskassa samt för annan som biträder försäkringskassa. Motsvarande regler finner man också i offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommitténs förslag till lag om allmänna handlingar och i tystnadspliktskommitténs förslag till lag om offentliga funktionärers tystnadsplikt. Enligt min mening bereds den enskilde försäkrade ett helt tillfredsställande integritetsskydd genom dessa regler. Herr Bengtsson nämner i sin interpellation vidare taxeringsmyndigheternas möjligheter att ta del av en läkares journaler. Den regel som här är av intresse är 56 § 4 mom. taxeringslagen, som föreskriver att den som verkställer taxeringsrevision får ta del av handlingar av betydelse för revisionen utan hinder av att den hos vilken revisionen sker har att iakttaga tystnad om deras innehåll. Det finns emellertid en viss möjlighet att hålla sådana handlingar undan från revision. På framställning av den hos vilken revisionen sker kan nämligen skatterätten, när synnerliga skäl föranleder till det, besluta att handlingen skall tas undan från revisionen. Jag tror inte att jag närmare behöver gå in på orsakerna till att vi har särskilda regler om taxeringsrevision. Det är som alla vet tyvärr i många fall nödvändigt med sådana åtgärder för att få fram riktiga taxeringar. Bakgrunden till den bestämmelse som jag nyss har redogjort för är att det inte har ansetts riktigt att vissa grupper i samhället skall kunna undandra sig en effektiv taxeringskontroll genom att hänvisa till att viktigt granskningsmaterial är sekretesskyddat. Frågan om läkaroch tandläkarhandlingar uppmärksammades vid regelns tillkomst. Enligt 1950 års skattelagssakkunniga kunde hänsynen till läkares och tandläkares patienter tillräckligt tillgodoses genom att granskningarna upp drogs åt särskilt kvalificerade tjänstemän. De sakkunniga erinrade vidare om den tystnadsplikt som gällde för granskningsmännen och som fortfarande gäller enligt en särskild bestämmelse i taxeringslagen. Att handlingar i taxeringsärenden är sekretesskyddade framgår av sekretesslagen. Motsvarigheter till dessa bestämmelser finns i tystnadspliktskommitténs och offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommitténs förslag. Jag kan inte finna annat än att den avvägning mellan allmänna och enskilda intressen som statsmakterna gjorde när reglerna om taxeringsrevision kom till 1955 är rimlig och tar all den hänsyn till bl.a. läkarpatienternas integritet som kan krävas i sammanhanget. Jag vill understryka att den kontroll som avses i taxeringslagen självfallet inte får omfatta andra förhållanden än sådana som är av betydelse för taxeringen.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min interpellation. Interpellationen har tillkommit med anledning av en del tidningsartiklar under senare delen av 1975. I dessa artiklar har läkare tagit upp frågan om sekretessreglerna vad gäller läkarintygen. I artiklarna ges uttryck för allvarliga bekymmer över att sjukintygen är för dåligt skyddade ur sekretessynpunkt; därmed kan vederbörandes sjukdom eller andra väsentliga uppgifter komma till obehörigas kännedom varvid stora och svåra problem kan uppstå för den person som eventuellt råkar ut för något sådant. I min interpellation sägs bl.a.: ”När en enskild människa uppsöker läkare för vård eller rådgivning skall patienten obetingat kunna lita på att vad som under samtal mellan patient och läkare har framkommit icke skall komma till obehörigs kännedom. Detsamma gäller självfallet också de uppgifter som finns införda i patientjournalerna, där ju uppgifter av strängt personlig natur finns antecknade. , Inom den svenska läkarkåren håller man mycket strängt på den tystnadsplikt som åvilar varje läkare och annan anställd inom sjukoch hälsovården. De stränga etiska och andra regler som finns inom detta område hålls i helgd av dem dessa regler berör. Detta är en trygghet för de enskilda patienterna som de med rätta förstår att uppskatta till sitt fulla värde.” I interpellationssvaret lämnar statsrådet en redovisning över vad som gäller om försäkringskassornas möjligheter att få uppgifter om enskildas personliga förhållanden. Det är ju helt naturligt att den enskilda individen känner oro om ett intyg med känsliga uppgifter kommer i händerna på ett antal människor. Därmed är det säkert utomordentligt svårt att få tystnadsplikten att fungera, det tror jag vi är överens om, herr statsråd. Uppgifter om människors sjukdomar skall stanna mellan läkaren — patienten — försäkringskassan. På senare tid har detta sjukintyg alltmer börjat att missbrukas på så sätt att den sjuke nödgats använda detsamma för att för sin arbetsgivare styrka bortovaro på grund av sjukdom. Härigenom har läkaren blivit nödsakad från sekretessynpunkt att på intyget angiva svårtolkad diagnos och ibland även tyvärr, såvitt jag förstår, felaktig sådan. Om den sjuke är anställd inom stat, landsting eller kommun åligger det honom att överlämna läkarintyget till resp. personalavdelning. Härigenom röjes sjukdomsorsaken för helt ovidkommande personer. Intyget vidarebefordras sedan av myndigheten till försäkringskassan för att därefter tillställas den sjuke. Samma förfaringssätt tillämpas också hos många privata arbetsgivare. Detta har många gånger medfört personliga konflikter och obehag för den sjuke. På läkarintyget finns t.ex. angivet ”psykisk sjukdom” eller ”underlivssjukdom”, sjukdomsdiagnoser som vederbörande patient ej önskar skall komma till annans kännedom än försäkringskassans, där samtliga befattningshavare ålagts sträng tystnadsplikt. Enligt vad jag erfarit lär i olika avtal finnas föreskrivet att arbetstagaren vid sjukdom skall förete läkarintyg för att därmed styrka sin bortovaro från arbetet. Ävenledes har, som jag redan anfört, bestämmelser utfärdats för inom stat, kommun och landsting anställd att intyg skall överlämnas till resp. personalavdelning. Den här delen anser jag, herr statsråd, kräver skärpt uppmärksamhet, och jag förmodar att ni känner till detta. Vad sedan gäller taxeringsrevisioner delar jag självfallet statsrådets uppfattning. Men nog vore det väl möjligt att finna ett system som fungerade så att uppgifter om patienternas sjukdomar inte behövde följa med ut vid de här revisionerna. Det finns även tillfällen då allmänheten skall lämna intyg — det kan gälla vissa anställningar och liknande fall. Såvitt jag vet kan uppgifter infordras, där bl.a. sjukdomar som ligger långt tillbaka i tiden ånyo grävs fram.

66, och anförde: Om ökad informa Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag vill — tion till rättshjälpsmedverka till att informationen till rättshjälpssökande också skall in — sökande nefatta besked om att den allmänna rättshjälpen inte omfattar hjälp att betala motpartens rättegångskostnader om den sökande förlorar målet. Om en person beviljas allmän rättshjälp för en tvist innebär detta att staten betalar hans egna kostnader, under förutsättning att sökanden själv efter förmåga bidrar till kostnaderna enligt de regler som finns om kostnadsbidrag: Som herr Börjesson påpekar omfattar statens kostnadsansvar inte den skyldighet att ersätta motpartens rättegångskostnader som domstol med stöd av rättegångsbalkens regler kan komma att ålägga sökanden, om denne förlorar tvistemålet. För den som beviljas allmän rättshjälp för en rättegång vid domstol utses i de allra flesta fall också ett juridiskt biträde. Till biträde förordnas som regel advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå. Att advokat eller annan jurist som anlitas i en rättslig angelägenhet som kan leda till rättegång går igenom de olika spörsmål som kan bli aktuella med sin klient ligger i sakens natur. Det är också naturligt och torde f. ö. höra till god advokatsed att partens utsikter till framgång diskuteras, liksom de konsekvenser i olika avseenden som kan följa om partens talan inte skulle vinna bifall. Det är naturligtvis beklagligt om det, som herr Börjesson säger, har förekommit fall där en rättshjälpssökande till följd av förbiseende från biträdets sida eller missförstånd inte fått klart för sig vilka bestämmelser som gäller i fråga om rättegångskostnad. Mot den nyss angivna bakgrunden vill jag dock beteckna sådant som undantagsfall. Möjligen kan det övervägas att ta in en erinran om kostnadsbestämmelserna i det skriftliga besked om beviljad rättshjälp som enligt 12 § rättshjälpskungörelsen skall tillställas sökanden. Behovet härav kommer att övervägas av domstolsverket innan en ny upplaga av blankett för sådant besked trycks. Att införa ett formaliserat system med någon form av skriftligt erkännande av underrättelse om kostnadsbestämmelserna, vilket herr Börjesson har ifrågasatt, anser jag inte påkallat.

Herr talman! Låt mig allra först tacka justitieministern för svaret på min interpellation. Den bärande principen är, som jag framhållit i min interpellation, att ekonomiska hinder inte skall utgöra en avgörande faktor för en rättssökande, så att han inte erhåller den hjälp som erfordras i rättsliga sammanhang. Av den anledningen är det med tillfredsställelse jag vill konstatera att utbyggnaden av samhällets rättshjälp bl.a. medfört, att medellösa 105 givits större möjligheter att fullfölja talan vid domstol än tidigare. Dock finns det fortfarande alltför många undantag från denna huvudregel för att reformen skall kunna anses vara heltäckande. Jag tänker bl.a. på att den nuvarande rättshjälpen icke täcker in motpartens rättegångskostnader, vilket kan medföra obehagliga konsekvenser för den som förlorat ett mål och därmed blir betalningsskyldig för dessa kostnader. Risken för att få bära motpartens rättegångskostnader kan innebära att de sämst ställdas och mellangruppernas möjligheter att göra sin rätt gällande genom att öppna process vid domstol inskränks. Detta gäller under förutsättning att vederbörande rättssökande har blivit underkunnig om gällande regel att, sedan målet avgjorts, den förlorande parten får stå för motpartens kostnader. Jag skall inte närmare diskutera vad som hör till god advokatsed eller ej. Vad jag framför allt vill understryka är det förhållandet att det finns många rättssökande som inte haft reda på de risker de löper i händelse av att de förlorar målet. Först när de förlorar målet blir de underkunniga om vilka ekonomiska risker som en rättegång kan innebära för dem. Jag skulle kunna namnge personer som påstår sig inte ha haft vetskap om att de genom att förlora rättegången skulle bli betalningsskyldiga för motpartens rättegångskostnader — och det är fråga om kostnader som för dem är betydande. Men jag avstår därifrån, ty vi skall ju inte här diskutera enskilda fall utan själva principfrågan, och den är hur man över huvud taget skall kunna nå fram med information.

Det kan också vara så att man helt enkelt inte räknar med att motpartens rättegångskostnader skall få sådan storleksordning som det i vissa fall kan bli fråga om. Jag tror att det här är ett problem om ökad information. Vederbörande rättssökande skall, lika väl som han informeras om egna ekonomiska åtaganden i den allmänna rättshjälpen, absolut erhålla information om de tänkbara följderna i händelse av att han förlorar målet, bl.a. risken att få betala motpartens rättegångskostnader. Jag har som jag tidigare nämnt, träffat rättssökande som gör gällande att de ej varit medvetna om de risker det här är fråga om i händelse av att de förlorar målet. Jag har därmed inte sagt att de blivit felinformerade eller att någon undanhållit dessa upplysningar. Det kan mycket väl vara så att informationen i det här avseendet inte nått fram, så jag vill, herr justitieminister, inte anklaga vare sig advokater eller andra jurister för att ej informera sina klienter tillräckligt. Men vad jag vill framhålla i sammanhanget är önskvärdheten av att klienter på något sätt skulle dokumentera att de blivit informerade om just det ekonomiska åtagande som en förlorad rättegång kan innebära för dem. Justitieministern är inte särskilt hågad att, som han uttrycker det, införa ett formaliserat system. Jag kan inte förstå att det skulle behöva vara så särskilt formaliserat och byråkratiskt. Vad man skulle vinna på ett dylikt system vore att vederbörande efteråt inte skulle behöva säga att de inte visste om det här förhållandet. Jag skall dock inte, herr talman, envist vidhålla min önskan i detta avseende — det kanske kan visa sig i framtiden att min idé inte är så verklighetsfrämmande. Vad jag noterar med tillfredsställelse är att justitieministern erinrar om att behovet av kostnadsbestämmelser i det skriftliga besked om beviljad rättshjälp, som enligt 12 § rättshjälpskungörelsen skall tillställas sökande, kommer att övervägas av domstolsverket, innan ny upplaga av blankett för sådant besked trycks. Därmed har i viss mån mina önskemål i detta avseende blivit tillgodosedda. Det hela är ju inte annat än en fråga om ökad information, och så länge den nuvarande rättshjälpslagen icke täcker in motpartens rättegångskostnader, vilket jag anser skulle vara riktigt att den gjorde, är det absolut en skyldighet inte minst för samhället att medverka till ökad information. Kanske kan denna interpellationsdebatt, i all vänlighet, medverka i detta syfte. Därmed ber jag, herr talman, att än en gång få tacka för svaret.

Herr talman! I en interpellation har herr Antonsson tagit upp utbyggnaden av den fredliga kärnkraften i en rad länder och den snabba ökningen av den internationella handeln med nukleärt material och utrustning som samtidigt äger rum. Herr Antonsson ger uttryck för oro för de risker för ytterligare spridning av kärnvapen som den senaste tidens utveckling innebär. Samtidigt kritiserar han regeringen för — jag citerar — ”bristen på initiativ när det gäller att komma till rätta med detta nya fredshot”. Herr Antonsson har ställt följande frågor till mig: ”1. Är utrikesministern beredd att inom nedrustningsarbetets ram lägga fram förslag som syftar till att åstadkomma en internationell överenskommelse om förbud mot försäljning av civila kärnkraftsanläggningar till i första hand länder som inte ratificerat icke-spridningsavtalet? 2. Är utrikesministern beredd att inom nedrustningsarbetets ram ta initiativ till en internationell överenskommelse som syftar till att förbjuda export eller överföring av högoch lågaktivt avfall liksom anrikat kärn 3. Är utrikesministern beredd att inför riksdagen redogöra för i vilken omfattning och på vilket sätt den svenska regeringen klargjort för regeringarna i de länder som hittills aktivt medverkat till spridning av kärnenergianläggningar, t.ex. Västtyskland, att dessa affärer innebär risker för spridning av kärnvapen och den oro som den svenska regeringen till följd härav sagt sig hysa? 4. Är utrikesministern beredd att inför riksdagen redovisa sin syn på möjligheterna att åstadkomma en bred internationell uppslutning kring en revidering av icke-spridningsavtalet syftande till att den i avtalstexten inskrivna boskillnaden mellan nyttjandet av kärnenergi för fredliga och militära ändamål upphävs?” Risken för kärnvapenspridning är inget nytt problem. Redan under 1950-talet stod det klart att förmågan att framställa kärnvapen skulle komma inom räckhåll för allt fler länder. Stormakterna — främst Förenta staterna — förutsåg denna utveckling. De bestämde sig tidigt för att exportera anrikat uran och nukleär utrustning men att samtidigt ställa villkoret att det levererade materialet och utrustningen underkastades kontroll. Detta skedde i förhoppningen att mottagarländerna skulle avstå från att skaffa sig kärnvapen. Stormakterna såg sannolikt också försäljningen av fredlig kärnkraft som ett lämpligt medel att utvidga sitt politiska och ekonomiska inflytande. Det internationella arbetet på ett fördrag mot spridning av kärnvapen inleddes i början av 1960-talet. Förenta staterna, Storbritannien och Sovjetunionen förklarade sig beredda att påta sig en internationell förpliktelse att inte ställa kärnvapen till andra staters förfogande. I gengäld skulle de kärnvapenfria staterna åta sig att inte förvärva kärnvapen. Från de senare staternas sida — främst de icke-paktanslutna staterna — framfördes efter hand krav på större motprestationer från kärnvapenstaterna än enbart utfästelsen att inte sprida kärnvapen till andra länder. De kärnvapenfria staterna krävde både att kärnvapenstaterna skulle genomföra en gradvis nedrustning av kärnvapen för egen del och att de skulle medverka till att de kärnvapenfria staterna fick fri tillgång till fredlig kärnenergi. När det slutliga utkastet till icke-spridningsfördraget behandlades i FN:s generalförsamling 1968 uttryckte de icke-paktanslutna staterna stark besvikelse över avtalets brist på balans mellan kärnvapenstaternas och icke-kärnvapenstaternas åtaganden. Under trycket av kritiken gick Förenta staterna och Sovjetunionen så småningom med på stärkta åtaganden såväl beträffande nedrustning som när det gällde att underlätta kärnenergins fredliga utnyttjande i u-länderna. Samma diskussion kom att dominera den första konferensen för granskning av avtalets tillämpning som ägde rum i Genéve i maj 1975. Tidvis var kritiken mot kärnvapenstaternas bristande uppfyllelse av avtalets bestämmelser så stark att konferensen hotades av sammanbrott. Även under förra höstens generalförsamling i FN markerades från ett antal u-länders sida en utomordentligt negativ hållning till icke-spridningsfördraget, en hållning som i varje fall officiellt motiverades med bristen på motprestationer från kärnvapenmakterna. Denna kortfattade redogörelse visar att internationellt samarbete på den fredliga kärnkraftens område är ett krav från flertalet staters sida och har utgjort en förutsättning för icke-spridningsfördragets tillkomst. Herr Antonsson har kritiserat regeringen för bristen på initiativ för att förhindra kärnvapenspridning. Jag är övertygad om att denna kritik måste te sig minst sagt överraskande för dem som känner till den svenska nedrustningspolitiken. Sverige tillhör de mest aktiva och pådrivande i det internationella arbetet på att åstadkomma nedrustning och spridningsstopp. Låt mig här erinra om några av de svenska initiativen. I nedrustningsförhandlingarnas inledningsskede lade Sverige fram ett förslag om att kombinera ett förbud mot spridning av kärnvapen med ett fullständigt kärnvapenprovstopp och förbud mot tillverkning av klyvbart material för vapenändamål. Syftet var att åstadkomma en frysning av kärnvapenläget som skulle utgöra en första början till verklig nedrustning. Planen fick ett betydande stöd av andra stater men accepterades inte av stormakterna. Sverige lade 1967 fram ett förslag till kontrollartikel till icke-spridningsfördraget. Detta skedde som reaktion på det första gemensamma amerikansk-sovjetiska avtalsutkastet, som helt saknade kontrollbestämmelse. Det svenska förslaget gick bl.a. ut på att all kontroll skulle utföras av det internationella atomenergiorganet i Wien och avse all fredlig kärnenergiverksamhet i icke-kärnvapenstaterna, senare även hos kärnvapenstaterna. Till följd av stormaktsmotstånd bortföll viktiga delar av förslaget under slutförhandlingarna, men tanken att kontrollen skulle vara helt internationell och utföras av IAEA återfinns i den slutliga avtalstexten. Jag vill även erinra om det förslag som Sverige framförde 1974 i nedrustningskonferensen i Genéve och i FN:s generalförsamling. Förslaget syftade till att inleda en internationell diskussion om hur man på längre sikt bör söka motverka de risker för kärnvapenspridning som är förbundna med utbyggnaden av den fredliga kärnkraften. I korthet gick det ut på en gradvis ökad internationalisering av handhavandet av klyvbart material. Slutligen vill jag nämna att Sverige förra året deltog synnerligen aktivt i konferensen för granskning av icke-spridningsfördraget. Det är ett allmänt omdöme att insatserna av den svenska ordföranden för konferensen, statssekreterare Inga Thorsson, starkt bidrog till att denna, trots de stora meningsskiljaktigheterna mellan kärnvapenstater och icke-kärnvapenstater, kunde utmynna i ett antal enhälligt antagna rekommendationer i spridningsfrågan. Dessa rekommendationer utgör grunden för de vidare ansträngningarna att stärka icke-spridningsfördraget. Det svenska agerandet har således minst av allt kännetecknats av overksamhet. Vi har försökt att maximalt utnyttja de möjligheter som Sveriges alliansfria ställning och tekniska sakkunskap erbjuder till insatser i det internationella nedrustningsarbetet. Sveriges möjligheter att påverka utvecklingen är dock begränsade. Ofta har svenska förslag fallit på grund av stormakternas motstånd. Jag vill nu besvara herr Antonssons frågor. Herr Antonsson undrar om jag är beredd att lägga fram förslag om en internationell överenskommelse om förbud mot försäljning av kärnkraftsanläggningar till i första hand länder som inte ratificerat icke-spridningsavtalet. Herr Antonsson säger att det i dagsläget torde ”vara fullt möjligt att åstadkomma en bred internationell uppslutning kring ett sådant exportförbud”. Till herr Antonssons fråga och påstående vill jag säga följande. Förutsättningar saknas att uppnå en internationell överenskommelse om ett sådant exportförbud. De stora exportörländerna är inte beredda att gå med på detta. Stämningarna hos de stater som står utanför ickespridningsfördraget är vidare sådana att man inte kan räkna med att ett förbud av det aktuella slaget skulle medverka till ökad anslutning till fördraget. Det skulle snarare uppfattas som ett försök till obehörig påverkan och kunna medföra uppkomsten av ett helt okontrollerat och självförsörjande block av stater utanför fördraget. Herr Antonssons förbudslinje skulle alltså sannolikt öka risken för spridning i stället för tvärtom.

I praktiken skulle detta innebära i stort sett samma sorts internationella kontroll som hos fördragsanslutna stater. En sådan kontroll, som alltså skulle bli heltäckande, skulle medföra en utvidgning av nuvarande praxis. Enligt denna tillämpas IAEA-kontroll vid export från fördragsansluten stat till stat som står utanför fördraget endast beträffande det levererade materialet eller utrustningen. En rekommendation om heltäckande kontroll kunde bl.a. på svenskt initiativ enhälligt antas av granskningskonferensen för icke-spridningsfördraget förra året. Dess genomförande i praktiken återstår emellertid och kan komma att stöta på betydande svårigheter. Överläggningar har ägt rum i London mellan de största nukleära exportörerna. Resultaten av dessa överläggningar har ännu inte offentliggjorts. En överenskommelse förefaller emellertid ha nåtts som åtminstone innebär ett första steg i riktning mot strängare kontroll. Från svensk sida avser vi att i olika sammanhang med kraft verka för den vidare uppföljningen av granskningskonferensens rekommendation. Herr Antonsson frågar mig om jag är beredd att ta initiativ till en internationell överenskommelse om förbud mot export eller överföring av såväl högoch lågaktivt avfall som anrikat uran mellan länderna. För dem som följt de internationella strävandena att försöka förhindra kärnvapenspridning måste herr Antonssons tanke framstå som synnerligen orealistisk. Detta har redan framgått av vad jag anfört som svar på den första frågan om införande av generella exportförbud. Om man vill förhindra kärnvapenspridning gäller det ju särskilt att försöka få till stånd internationell kontroll av känsliga delar av kärnbränslets kretslopp såsom anrikningsförfarandet och upparbetningen. Om man genom förbud mot internationellt samarbete tvingar staterna att var för sig skaffa sig anrikningsoch upparbetningsanläggningar och själva överta ansvaret för dessa delar av kärnbränslecykeln uppmuntrar man staterna att skaffa sig en egen kapacitet för framställning av kärnvapen. Som jag tidigare nämnt har vi i FN tagit initiativet till en diskussion om ökat internationellt handhavande av klyvbart material. Vi har också medverkat till antagandet av en rekommendation vid förra årets granskningskonferens om fortsatta IAEA-studier avseende internationella eller regionala s.k. bränslecykelcentra. Sådana internationella eller regionala arrangemang skulle avsevärt försvåra för enskilda stater att uppnå egen kärnvapenkapacitet. När det gäller transport av klyvbart material verkar vi för antagandet av en internationell konvention för ökat fysiskt skydd för att minska riskerna för obehöriga tillgrepp. För fullständighetens skull vill jag erinra om att försörjningen av de av riksdagen beslutade svenska kärnreaktorerna med bränsle är beroende av import av anrikat uran. Även när det gäller upparbetning och avfallshantering är vi beroende av utlandet. Herr Antonssons tankegång skulle alltså för Sveriges del medföra att den av riksdagen beslutade kärnkraftsförsörjningen stoppades. Herr Antonsson har vidare frågat mig på vilket sätt regeringen för andra regeringar, bl.a. Förbundsrepubliken Tyskland, klargjort sin oro för de risker för spridning av kärnvapen som är förknippade med handeln med kärnkraftsanläggningar. Den svenska oron inför ytterligare spridning av kärnvapen har kommit till uttryck i en rad uttalanden av företrädare för regeringen i olika sammanhang. Varken Förbundsrepubliken Tyskland eller någon annan stat kan tveka om var Sverige står i dessa frågor. Herr Antonssons sista fråga gäller möjligheten att upphäva boskillnaden i icke-spridningsfördraget mellan utnyttjandet av kärnenergin för fredliga och militära ändamål. Vad herr Antonsson syftar till med denna fråga framgår av det resonemang som föregår frågan. Där sägs att man i avvaktan på en revidering av fördraget bör ”i praktiken införa internationellt förbud mot export av kärnenergianläggningar helt eller delvis”. De internationella ansträngningarna att förhindra kärnvapenspridning bygger, som jag tidigare nämnt, på principen att den fredliga kärnkraften skall främjas samtidigt som effektivaste möjliga kontroll i fråga om kärnvapenframställning skall upprättas. Genom sitt medlemskap i IAEA och anslutningen till icke-spridningsfördraget har Sverige godkänt denna princip. I detta sammanhang vill jag ta upp ett påstående som görs i herr Antonssons interpellation. Där sägs att regeringen skulle ”överväga om vårt land skall medverka i den utveckling mot ytterligare spridning av kärnvapen som fri försäljning av civila kärnenergianläggningar innebär”. Den svenska exporten på det nukleära området är ingalunda ”fri”. För export av nukleärt material och utrustning från Sverige krävs regeringens tillstånd i varje enskilt fall. Varje ansökan om tillstånd prövas av regeringen med noggrant beaktande av icke-spridningsfördragets bestämmelser. Förutom att herr Antonsson angripit en av de grundläggande principerna i icke-spridningsfördraget, som är att skilja mellan fredligt och militärt utnyttjande av kärnenergin, har herr Antonsson riktat kritik mot den kontroll som utförs av IAEA enligt fördraget. Denna kontroll avfärdas av herr Antonsson som helt otillräcklig. Det är självklart att kontrollen kan förbättras genom en fortgående utveckling av tekniska och administrativa kontrollsystem. Från svensk sida har vi också ständigt sökt verka för att göra kontrollen så effektiv som möjligt och på flera olika sätt bidragit härtill. I motsats till herr Antonsson anser regeringen att IAEA:s möjligheter att upptäcka ett eventuellt avtalsbrott är betydande och att övervakningen har en viktig avhållande effekt. Man bör också hålla i minnet att vi här bevittnar uppbyggnaden av ett internationellt kontrollsystem som saknar tidigare motsvarighet. Det kan i sammanhanget erinras om att det ännu inte inträffat att någon av det närmare hundratalet stater som hittills anslutit sig till icke-spridningsfördraget provat en kärnladdning. Jag vill också understryka att den politiska viljeyttring som anslutning till fördraget innebär är minst lika viktig som den tekniska kontrollen. Anslutningen utgör ju ett uttryck för den politiska viljan att avstå från tillverkning och anskaffning av kärnvapen. Icke-spridningsfördraget utgör resultatet av många års tålmodigt arbete på det internationella fältet. Det är inte något idealiskt fördrag, men det är det bästa som kunnat uppnås under rådande politiska och ekonomiska förhållanden. De mångfaldiga svenska initiativen i dessa sammanhang har utgjort ett led i den aktiva svenska utrikespolitiken. Hittills har denna politik stötts av samtliga partier. Regeringens bedömning av dagsläget i spridningsfrågan är att situationen är utomordentligt allvarlig. Supermakterna har inte nått några resultat i sina förhandlingar om begränsning av de strategiska vapnen som innebär verklig nedrustning. De har ej heller ännu gått med på ett fullständigt kärnvapenprovstopp. Supermakternas satsningar på kärnvapen bidrar till uppfattningen att kärnvapeninnehav medför särskild prestige. De kärnvapenfria staternas otålighet inför supermakternas bristande uppfyllelse av löftena om nedrustning är i stigande. Icke-spridningsfördragets trovärdighet på längre sikt förutsätter att alla stater ansluter sig till detta. Fortfarande har emellertid ett antal i sam manhanget viktiga stater valt att stå utanför. En första och uppenbar svaghet är att kärnvapenmakterna Frankrike och Kina inte anslutit sig. Detsamma gäller Indien, som har sprängt en kärnladdning och därmed visat sin kapacitet att framställa kärnvapen. Ett antal andra stater, som har kärnteknisk förmåga, har inte heller biträtt fördraget. Länder som Argentina, Brasilien, Chile, Israel, Pakistan, Spanien och Sydafrika har inte ens undertecknat fördraget, medan t.ex. Egypten, Japan och Schweiz undertecknat men inte ratificerat detta. En kraftig utbyggnad av den fredliga kärnkraften pågår över hela världen. Denna utveckling har påskyndats av oljekrisen. Ett viktigt problem i detta sammanhang är att få de stora exportörerna av nukleärt material och nukleär utrustning att känna sitt ansvar. Det gäller att få till stånd gemensamma överenskommelser mellan samtliga exportörer om tillräckligt långtgående kontrollkrav vid export till stater som inte anslutit sig till icke-spridningsfördraget. Det gäller också att förmå importörerna att acceptera sådana kontrollkrav. Risken att kommersiella intressen undergräver ansträngningarna att förhindra kärnvapenspridningen har visat sig vara betydande. Särskilt gäller detta fall då handeln omfattar känsliga delar av kärnbränslecykeln. Situationen innebär sammanfattningsvis att icke-spridningstanken är utsatt för mycket allvarliga påfrestningar. Den bedömning som jag här redovisat har föranlett regeringen att i olika sammanhang och genom olika företrädare uttala den största oro inför den fortsatta utvecklingen. Jag kan nämna att statsminister Palme i ett mycket uppmärksammat anförande inför FN:s generalförsamling den 11 november förra året framhöll att frågan om kärnvapenspridning utgör det största nedrustningsproblem vi nu står inför. Avslutningsvis vill jag nu ange inriktningen av det fortsatta svenska agerandet i spridningsfrågan. Vi kommer att fortsätta vårt deltagande i den internationella opinionsbildningen för att förmå supermakterna att snarast göra konkreta åtaganden i fråga om begränsning av kärnvapenkapprustningen samt slutandet av ett avtal om fullständigt kärnvapenprovstopp. Vi kommer att verka för att ytterligare stater ansluter sig till ickespridningsfördraget. Vi kommer att verka för en fortsatt effektivisering av IAEA:s kontrollsystem. Vi kommer att verka för att exportörerna av nukleärt material och nukleär utrustning når överenskommelser som innebär en effektiv kontroll av hela kärnkraftsindustrin i mottagarländerna. Vi kommer att verka för antagandet av en internationell konvention om fysiskt skydd av nukleära anläggningar och av klyvbart material i lager eller under transport. Vi kommer att verka för upprättandet av internationella eller regionala bränslecykelcentra. Vi kommer att verka för ökad internationalisering av det klyvbara materialets handhavande. Vi utgår från att vi kan räkna med allmän uppslutning kring detta handlingsprogram.

Herr talman! Eftersom jag är direkt åberopad i interpellationen och f.ö.

Alla är överens om denna verklighets allvar, och någon mörkmålning behövs sannerligen inte.

Men, herr talman, det verkar inte som om interpellanten har riktigt klart för sig — och det är därför jag har tagit till orda — att vi inte bara står i en mycket allvarlig situation utan att vi befinner oss i en av de mest komplicerade, mångfasetterade och ömtåliga politiska situationerna under senare tid. Det är fyra omständigheter som under senare tid har komplicerat den internationella problematik inom detta område som var svår nog förut. 1. Kärnvapenmakternas vägran eller oförmåga att uppfylla icke-spridningsavtalets artikel 6 om ett snabbt slut på kärnvapenupprustningen och förhandlingar i god vilja att åstadkomma en effektiv nedrustning, något som med kraft hävdades i utrikesministerns svar. 2. U-ländernas allt mera markerade energibehov, som sedan händelserna 1973 på energifronten i världen är alltmera inriktat på civila kärnenergiprogram. 3. Den fredliga kärnexplosion som företogs på uppdrag av den indiska regeringen i maj 1974 och vars verkningar, inte minst politiskt, vi nu börjar erfara i det internationella arbetet. 4. Den nimbus of prestige som jag med djupt beklagande måste säga omger varje land som visar sig ha kapacitet att åstadkomma en kärnexplosion. De senaste åskådningsexemplen rörande denna komplicerade problematik är självfallet den granskningskonferens om icke-spridningsavtalet som ägde rum i maj 1975 och den fortsättning av debatten då som ägde rum vid Förenta nationernas trettionde generalförsamling hösten 1975. Herr talman! Jag har redan i denna kammare framhållit att jag i viss mån hade en central iakttagarposition vid granskningskonferensen och jag kan gott redovisa mitt intryck av den. Det är ingen överdrift att säga att konferensen utvecklade sig till en propagandakonferens för kärnenergi i världen. Denna politiska verklighet återfanns också vid FN:s v2ttionde generalförsamling i höstas. Man må beklaga det eller inte, men detta är alltså den politiska verkligheten.

Jag tror att det är bekant att de här grupperna av stater som deltog i konferensen var så sammansatta och sådana till sin storlek att några rena beslut genom voteringar över huvud taget inte kunde företas, utan alla texter från konferensen måste utformas under allmän uppslutning av samtliga deltagande. Och till denna politiska verklighet, som man har tillfälle att studera när man deltar i det här arbetet, hör ytterligare att det från första dagen av konferensen stod fullständigt klart att någon revidering av avtalstexten var helt utesluten. Detta skulle ha vållat motsättningar och opposition såväl från supermakternas sida som från den stora gruppen u-länder som deltog. Herr talman!

Man må beklaga det eller inte. Däremot är det en betydande politiskt psykologisk belastning om ett land tror sig kunna bidra till att stoppa hotet om spridning av kärnvapen genom drakoniska förbudsåtgärder i fråga om handeln med material och utrustning på kärnkraftsområdet. Man må igen beklaga det eller inte men det är en politisk realitet. U-länderna upplever nämligen varje sådan åtgärd av förbudskaraktär som en svårartad diskriminering gentemot tekniskt och ekonomiskt svaga och underprivilegierade u-länder som är på jakt efter en tillfredsställande energiförsörjning för sin ekonomiska utveckling och som i dagens läge ser kärnenergin som ett hållbart alternativ.

Herr talman!

Ett växande antal u-länder är t.ex. starkt kritiska mot de industriländer som vill bestrida rätten och de praktiska möjligheterna för det land som så önskar att kunna utveckla s.k. fredliga kärnexplosioner. Det är påfallande, om jag tänker tillbaka på generalförsamlingens 29:e session, som ägde rum den första hösten efter den indiska fredliga kärnexplosionen, att det landet då befann sig — om jag får uttrycka det så —- ständigt på defensiven. Det fick möta kritik från det ena medlemslandet Fredagen den rades på ett år dramatiskt. I stället för att befinna sig på defensiven 16 januari 1976 i generalförsamlingens debatter i första utskottet, som under 1974, hade — — Andien under församlingen 1975 en utomordentligt stark position och Om risken för ett starkt inflytande i hela u-landsoch den alliansfria kretsen. Detta, spridning av herr talman, bestyrker det jag sade i början om den märkliga nimbus kärnvapen vid of prestige som numera omger varje land som har visat sig vara kapabelt försäljning av att företa en kärnexplosion — för vilket syfte det nu må vara. kärnkraftsanlägg Icke-spridningsavtalet är, som utrikesministern framhållit, inte något ningar idealiskt avtal. Men ingen kan i dagens situation åstadkomma eller anvisa något bättre. Det är ytterligare ett exempel på den politiska realitet som vi har att verka i. Icke-spridningsproblematiken handlar om politiska realiteter och löses icke genom önsketänkande. Det är inte, herr talman, tal om — det vill jag gärna säga till herr Antonsson — att vi från svensk sida inte försöker flytta fram våra positioner på det här området, och inte bara i allmänna nedrustningssammanhang, som herr Antonsson refererade till, utan i alla de detaljsammanhang där vi har att agera. Men frågan är hur vi skall flytta fram positionerna. Man löser inte spridningsproblemet genom drastiska förbudsåtgärder. Problemet är politiskt och det kan endast lösas genom en allmänt utbredd politisk förståelse för dess komplicerade natur och en lika allmänt utbredd politisk vilja att lösa det. Det slutstadium som vi måste försöka nå fram till genom ett hårt arbete är det internationella handhavandet av det klyvbara materialet, som finns i användning, cirkulation och transport — och som vi från svensk sida har menat inte på sikt kan säkert handhas på det nationella planet. Det är just därför, herr talman, som vi redan sommaren 1974 försökte inleda en diskussion om detta i internationella sammanhang. Vi har sannerligen redan våra positioner längre framflyttade än något annat land i det här avseendet.

Det är väl ändå inte avsikten bakom herr Antonssons funderingar. Jag utgår nämligen ifrån att centern stöder icke-spridningssträvandena.

Herr talman! Mitt inlägg kan bli mycket kort, särskilt efter fru Thorssons kommentarer till utrikesministerns svar. Jag vill gärna bekräfta den skildring hon gav från icke-spridningskonferensen i maj 1975 och konstatera att hon — såvitt jag förstår — på ett fullständigt korrekt sätt tecknade 120 de motsättningar och stämningar som där fanns. Utrikesministern slutade sitt anförande med att säga att han utgick från att man kunde räkna med allmän uppslutning kring det handlingsprogram som angavs i svaret. Detta program har i stora delar tidigare diskuterats i såväl nedrustningsdelegationen i Genéve vid CCD-förhandlingarna som i den delegation som följde NPT-konferensen. Då rådde allmän uppslutning kring programmet. För vår del känner vi inte något behov av att gå ifrån ställningstagandet i dessa delegationer och är därför också beredda att ge vår anslutning till detta program. Det förefaller råda allmän enighet om det verklighetens allvar som, med ett välfunnet uttryck, har sagts karakterisera situationen i dag. Då bör det icke heller vara svårt att få fram gemensamma handlingslinjer för en realistisk politik i fortsättningen för att nå våra syften, i den mån dessa över huvud taget kan realiseras. Vår kritik mot regeringen i samband med detta icke-spridningsavtal är en annan och av gammalt datum. Den gällde förhållandena på 1960 talets slut, då regeringen enligt vårt förmenande alltför optimistiskt utgick från att man kunde räkna med en ny era i världshistorien genom ickespridningsavtalet och att alla bekymmer därmed skulle vara ur världen. Moderata samlingspartiet reagerade mot detta i motioner och i utskottsreservationer. Tyvärr — man måste säga tyvärr — har vi fått rätt. Det har visat sig att, som förutsades, stormakterna icke varit villiga att göra några eftergifter i utbyte mot de medgivanden som gjorts från annat håll. Men detta, herr talman, tillhör förfluten tid, och det skall vi icke belasta kammarens ledamöter med i dag. Det är dock intressant att konstatera att ingen mindre än fru Myrdal just nu som kraftigast och allvarligast konstaterar att stormakterna i detta avseende har brustit under årens lopp — hon som vid tidigare tillfällen varit alltför optimistisk, något som hon alltså i dag själv medger. Herr talman! Jag ber alltså att från moderat håll få förklara vår anslutning till handlingsprogrammet.
Herr talman! Jag behöver inte säga så många ord efter framför allt den redogörelse som fru Inga Thorsson lämnat, med den erfarenhet som hon har efter att i dessa frågor länge ha varit regeringens förhandlare i internationella organisationer.

Om jag i stället skall kommentera herr Antonssons anförande vill jag säga att vi förefaller vara eniga om det allra mesta. Vi är eniga om de stora riskerna för spridning och om den ökning av riskerna som vi upplever. Vi är eniga om både riskerna och ansvaret, som statsministern sade i FN, och vi står bakom alla försök att förhindra spridning av kärnvapen. Jag utgår också ifrån att vi är fullständigt eniga om att en internationell heltäckande kontroll av hela kärnbränslecykeln är nödvändig vid export av kärnenergi bl.a. till länder som står utanför icke-spridningsavtalet, t.ex. Brasilien. Jag har erinrat om och skall nu inte upprepa vad vi från svenskt håll gör för att försöka få kontrollen ännu effektivare. Riksdagspartierna har varit eniga — naturligtvis med nyanser i bedömningarna av hur handlingsprogrammet kommer att hålla i framtiden — och jag hoppas att man efter denna debatt kan säga att enigheten i stort sett består.

Jag utgår ifrån att herr Antonsson delvis av mitt svar men kanske ännu mer av fru Inga Thorssons anförande och skildring av det verkliga läget i de internationella organisationerna har förstått att det inte går att komma fram den vägen. Den är i dag stängd. Sverige skulle, om vi gjorde oss till talesman för denna linje, bli mycket isolerat. Och en sak är alldeles klar: vi skulle få hela den icke industrialiserade världen som en front emot oss. Eftersom vi själva har kärnenergianläggningar, men bestämt har förklarat att vi inte ämnar tillverka kärnvapen och har skrivit under icke-spridningsavtalet, skulle man betrakta oss som kärnenergiimperialister som inte vill tillåta övriga världen att få del av denna teknik och det goda man ser i det fredliga utnyttjandet av kärnenergin. Det väsentliga är ju att man vill fredligt använda kärnenergin för att kanske ersätta oljan, som man inte är säker på kommer att stå till förfogande när som helst i framtiden.

Det är det vi måste satsa på. Kunskapen om kärnenergin och förmågan att framställa kärnvapen sprids mycket snabbt. Anden har lämnat flaskan och vi får den inte tillbaka dit igen. Det är sanningen.

Mycket hänger i detta avseende på de stater som tillverkar och säljer kärnenergianläggningar och nukleärt material. Sverige hör visserligen till de stater som säljer sådana anläggningar - men bara i mycket ringa utsträckning och under stark kontroll från regeringen. Sverige kommer därvid långt efter de stora kärnvapenstaterna och några till. I de överläggningar som nu har pågått länge i London och där en överenskommelse tycks ha nåtts, vilken mycket snart också kan väntas bli underskriven. råder det enligt de uppgifter vi har fått enighet om att kontrollen skall skärpas vid försäljning av kärnkraftsanläggningar till stater som icke har undertecknat icke-spridningsavtalet. Om denna kontroll kommer att vara helt tillfredsställande ur svensk synpunkt vet vi inte. Vi hoppas givetvis det, men vi kan inte vara säkra. Hur det blir tror jag dock att vi snart kommer att få reda på. Den upplysningen — som vi väl snart får — kommer att få stor betydelse som ett led i ansträngningarna att förhindra att den fredliga kärnenergins utnyttjande leder till flera kärnvapenstater.

Herr talman! Det är med stor tillfredsställelse jag noterar att herr Antonsson helt sluter upp bakom uppfattningen att de svenska ansträngningarna i det fortsatta arbetet på det här området bör byggas under av en så bred opinion och få ett så kraftigt stöd av de politiska partierna här i landet som det är möjligt. Jag är därför mycket glad över att herr Antonsson vill avlysa all polemik från det fortsatta resonemanget. Jag vill bara göra några kommentarer i kanten till vad herr Antonsson sade nu senast. Herr Antonsson underströk att hans förslag om ett förbud mot all försäljning av material eller utrustning på kärnkraftsområdet skulle gälla stater som nu står utanför icke-spridningsavtalet. Jag förmodar att tanken bakom detta är att man därigenom skulle försöka få dem att ansluta sig till icke-spridningsfördraget och därmed automatiskt underkasta sig den heltäckande kontroll av hela sitt civila energiprogram som avtalet föreskriver. Tyvärr ställer jag mig mycket skeptisk till att en sådan åtgärd skulle bidra till anslutning till icke-spridningsavtalet. Snarare skulle den, just som utrikesministern framhöll i sitt svar, uppfattas som en obehörig påverkan och kunna medföra att man i stället för samman i ett block av självförsörjande stater en rad av länder — somliga med ganska hög kärnenergiteknisk kapacitet — som dess värre fortfarande står utanför avtalet. Ett av de avgörande skälen — jag vill inte säga att det är det enda avgörande =— till att vi ännu har ett antal länder utanför icke-spridningsavtalet är just att så länge supermakterna icke har accepterat ett stopp för kärnvapenupprustning och en begynnande, effektiv kärnvapennedrustning uppfattar en rad stater icke-spridningsavtalet som ett klart diskriminerande avtal, som de vägrar att ansluta sig till. Därvidlag är Indien det mest påtagliga, konkreta exemplet. Från indiskt håll förde man nämligen med kraft fram de synpunkterna redan i slutfasen av arbetet på avtalets färdigställande 1968. Vad beträffar Iran, herr Antonsson, är det riktigt att Iran, som är ett av världens stora oljeländer, självt importerar kärnenergianläggningar. Nu är emellertid Iran part i avtalet och därmed underkastat kontroll över hela sitt civila kärnenergiprogram. Det skäl som i varje fall Iran med stark emfas för fram för sin import är att man anser att oljan inte bara är en utgångspunkt för energiframställning utan i högsta grad en betydelsefull råvara för inte minst u-ländernas begynnande industrialisering och därför måste användas med sparsamhet och skonsamhet på den internationella energioch oljemarknaden. Detta är alltså det skäl som man uppger ligga bakom sin satsning på civil kärnenergi för sitt eget energibehov. Slutligen, fru talman, bara ett tillrättaläggande. När jag talade om att det totalt saknar betydelse vad Sverige gör eller inte gör i detta sammanhang, så var det i samband med vårt eget svenska kärnenergiprogram. Vad vi gör eller inte gör i det avseendet saknar totalt betydelse för utvecklingen i världen på detta område. Men jag kan försäkra herr Antonsson att vad Sverige gör eller inte gör internationellt för nedrustningspolitiken på området mycket väl kan ha betydelse, kanske ibland relativt stor betydelse. Därför är det min fasta föresats att som regeringens förhandlare på detta område med all kraft fortsätta ansträngningarna för att nå framsteg. Jag är en politiker med fighterhumör, och jag tänker fortsätta att arbeta och slåss för framsteg på det här området. Men, herr Antonsson, jag har inte lust att påta mig rollen av Don Quijote som kämpar i en illusionernas värld, utan jag föredrar den handfasta politiska realiteten. Och jag tror inte heller att herr Antonsson skulle trivas särskilt väl i rollen som Sancho Panza.
Fru talman! Endast några ord! Jag tror inte att herr Antonsson och jag är så oeniga i fråga om möjligheterna att få till stånd en effektiv kontroll. De svårigheter som finns i det avseendet är jag medveten om, och en del av vårt arbete består ju i att försöka täcka de hål som finns. Det har jag påpekat många gånger, bl.a. i en debatt här i kammaren hösten 1974. Också i svaret i dag påpekar jag vad det är som återstår. Fru Inga Thorsson håller på att lägga fram svenska förslag i alla möjliga sammanhang. Det gäller att få exportörerna att känna sitt ansvar. Jag har i det sammanhanget hänvisat till Londonöverläggningarna där Sovjetunionen, Amerikas Förenta stater, Canada, Frankrike och England är med och där en överenskommelse tycks föreligga. Vi hoppas att de, när det gäller försäljning av kärnenergianläggningar till stater som inte har undertecknat icke-spridningsavtalet, skall föra in samma kontroll som i fråga om länder som har undertecknat det, dvs. att man på det området skall få en heltäckande kontroll. I svaret påpekar jag också vad jag sade i ett anförande i Lund: ”Risken att kommersiella intressen undergräver ansträngningarna att förhindra kärnvapenspridningen har visat sig vara betydande. Särskilt gäller detta fall då handeln omfattar känsliga delar av kärnbränslecykeln.” Här måste staternas regeringar och ansvariga politiker ta ledningen över kommersiella intressen. Det gör vi i Sverige, och det måste alla stater göra. Vi måste också ha ökad internationell kontroll i det avseendet. Men brister finns, och som jag har sagt i svaret är icke den internationella kontrollen ännu hundraprocentigt utbyggd. Man har emellertid ingen annan väg att gå än att träffa politiska överenskommelser och att bygga ut den internationella kontrollen, dvs. att bygga ut och förstärka IAEA och därmed effektivisera kontrollen. Vi är nog inte så oeniga om detta — kanske mera om framgångslinjerna när det gäller förbudsvägen som herr Antonsson är inne på. Den är tyvärr inte framkomlig. Annars hade det varit enklast att bara sätta stopp, men det går inte. Varken stormakter eller småstater accepterar det.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag vill medverka till att större generositet tillämpas vid inkomsttaxering i vad det gäller avdragsrätt för faktiska kostnader när det gäller vård av feriebarn. De kommunala ersättningarna för vård av feriebarn har som bekant lagts om fr.o.m. år 1975. I flertalet fall är nu ersättningarna enligt Kommunförbundets rekommendation uppdelade i en arvodesdel, som är skattepliktig, och en kostnadsersättning, som är skattefri. Hur den totala ersättningen fördelar sig på vårdarvode och kostnadsersättning bestäms med ledning av Kommunförbundets rekommendation. Skattemyndigheterna finns alltså normalt inte längre med i bilden när det gäller feriebarnsersättningar. Vissa kommuner betalar emellertid fortfarande feriebarnsersättning utan uppdelning i arvodesdel och kostnadsdel. I dessa fall är hela ersättningen skattepliktig medan avdrag i princip medges med faktiska kostnader för feriebarnet. För att underlätta bedömningen av avdragsrätten har riksskatteverket utfärdat anvisningar om normalavdrag. Normalavdragen medges utan att feriebarnsföräldrarna behöver redovisa sina verkliga kostnader för barnen och innebär en betydande förenkling av deklarationen i dessa fall. Om feriebarn föranleder högre kostnad än som innefattas i normalavdragen medges avdrag även för överskjutande belopp. Gällande regler på området ger enligt min mening utrymme för de avdrag som kan anses motiverade.

Herr talman! Jag ber att få framföra mitt tack till finansministern för svaret på min interpellation. Den var främst föranledd av min uppfattning att värdet av god tillgång till hem som vill öppna sina dörrar åt feriebarn inte nog kan understrykas. Det finns många familjer som år efter år tagit emot feriebarn, och en mycket god kontakt har utvecklats mellan resp. föräldrar och barn. Behovet av enskilda feriehem synes ha ökat under senare år, enligt uppgift främst beroende på att antalet barn från splittrade och mindre lämpliga hemmiljöer vuxit. Detta har medfört ökade svårigheter för de sociala myndigheterna att placera dessa barn för någon tid under sommaren i en annan och välgörande hemmiljö. Det är allmänt omvittnat att familjer inte tagit emot feriebarn för förtjänstens skull — snarare har barns vistelse medfört kostnader som familjerna inte fått någon ersättning för. fr.o.m. 1975 har ersättningsfrågan reglerats, vilket finansministern påpekar i sitt svar. Kommunförbundets rekommendation utgör en vägledning för kommunerna i sammanhanget, och skattemyndigheterna finns därmed inte längre med i bilden när det gäller feriebarnsersättningar. Finansministern anser att gällande regler är till fyllest och ger bl.a. utrymme för de avdrag som kan anses motiverade. Såsom framgår av finansministerns svar tillämpas Kommunförbundets rekommendationer något olika i kommunerna. I en del fall fördelas vårdarvode och kostnadsersättning så att arvodesdelen är skattepliktig medan kostnadsersättningen är skattefri. I andra fall betalar kommuner fortfarande feriebarnsersättning utan uppdelning, och då är hela beloppet skattepliktigt. Avdrag medges i princip med faktiska kostnader för feriebarnet. Normalavdrag medges utan redovisning av verkliga kostnader, och avdrag kan också medges för överskjutande belopp. Jag har emellertid fått kännedom om fall där familjer förundrar sig över den njugghet som visas vid en uppdelning av ersättningen. Följden av gällande regler har också enligt utsago blivit att många familjer med begränsade ekonomiska möjligheter helt enkelt inte längre kan ta emot feriebarn, emedan de extra kostnader som detta innebär blir för betungande för en knapp hushållskassa. Jag har inga invändningar att anföra mot den omläggning som skett i fråga om feriebarnsersättningen. Inkomst av arbete beskattas i andra sammanhang. Men det arbete som feriebarnsfamiljer lägger ner är speciellt i så måtto att det mer eller mindre automatiskt medför faktiska kostnader, som i många fall kan anses vara proportionellt högre än vid normalt förvärvsarbete. Ändå är det uppenbart att avdragsreglerna är så pass begränsade att många familjer ansett att de gör direkta ekonomiska förluster genom feriebarnsverksamheten. Jag skulle tro att också finansministern delar uppfattningen att en sådan konsekvens är olycklig, inte minst med tanke på den även från samhällets synpunkt utomordentligt värdefulla insats dessa familjer gör. Det är på grund av dessa konsekvenser som jag efterlyst större generositet vid inkomsttaxering när det gäller avdragsrätten för de faktiska kostnaderna. Kanhända vore det också lämpligt att Kommunförbundet rekommenderade kommunerna ett likartat ersättningssystem, enligt min mening förslagsvis så att ersättningen inte delas upp utan betalas med ett belopp, varvid vederbörande i sin deklaration kan göra avdrag för de faktiska kostnader barnet medfört. Några större svårigheter torde ej föreligga att få fram de faktiska kostnaderna. Ett enhetligt ersättningssystem torde ha sina fördelar, främst däri att det inte medger en schablonmässig bedömning från resp. kommuns sida av vad de faktiska kostnaderna för feriebarn uppgår till. Jag anser, herr talman, de här frågorna vara av sådan betydelse att de förtjänar uppmärksammas på grund av omvittnade förluster, som många familjer inte har råd med. Jag vill upprepa att dessa familjer framhållit att de inte någonsin tagit emot feriebarn för vinnings skull utan av helt ideella skäl. Och emedan det inte enligt min mening kan nog understrykas hur värdefullt det är för många barn att få komma i en lugn och god miljö för en tid är det angeläget att vi har tillgång till så många familjeferiehem som möjligt. Av den anledningen är det viktigt, herr talman, att man från samhällets sida tillämpar generösa regler i ersättningsfrågan. Jag ber att än en gång få tacka för svaret.

Herr talman! Fru Tillander har frågat justitieministern om han är beredd att föreslå sådan ändring i gällande regler för interpellationsrätt i kommunfullmäktigeförsamlingar att denna rätt också kan omfatta de delar av det statliga polisväsendet som är underställda lokal polisstyrelse. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Interpellation kan enligt 23 § kommunallagen framställas av kommunfullmäktig till ordföranden i kommunstyrelsen eller annan kommunal nämnd eller beredning. Interpellation får avse endast ämne som tillhör fullmäktiges handläggning. Avsikten med interpellationsinstitutet är att det skall vara ett kontrollmedel för fullmäktige över de kommunala förvaltningsorganen vid sidan av den kommunala revisionen. Skäl föreligger enligt min mening inte för att utvidga interpellationsrätten till att omfatta verksamhet som har annan än kommun som huvudman. Principen att interpellation och den följande debatten i fullmäktige endast skall gälla frågor som hör till fullmäktiges kompetensområde bör inte överges. I fråga om samarbetet mellan kommunen och polismyndigheterna torde dock kommunfullmäktig redan enligt gällande rätt kunna interpellera ordföranden i den berörda kommunala nämnden. I likhet med interpellanten vill jag understryka vikten av goda kontakter mellan allmänheten, de kommunala organen och polismyndigheterna. Från statsmakternas sida har olika åtgärder vidtagits för att skapa former för en förtroendefull samverkan. Regeringen utfärdade år 1970 ett cirkulär i vilket bl.a. framhålls att samhällets resurser för att främja barns och ungdoms utveckling måste samordnas och utnyttjas effektivt. Därför rekommenderas att samarbetsorgan bildas i kommunerna mellan framför allt barnavårdsnämnd, skola och polis. Sådana samarbetsorgan finns numera inrättade i nästan alla kommuner. Frågor om samarbete mellan socialvård, skola och polis behandlas också inom ramen för brottsförebyggande rådets verksamhet. 17 Stor betydelse för medborgarnas möjligheter till insyn i polisväsendet har självfallet de förtroendemannaorgan som finns. Genom beslut vid 1972 års riksdag ersattes de rådgivande polisnämnderna av polisstyrelser med beslutanderätt i vissa frågor. Med undantag för polischefen utses ledamöterna i dessa av landstingen och kommunfullmäktige i kommuner utanför landstingskommunen. Genom denna reform har landstingsoch kommunrepresentanterna givits ökade möjligheter att påverka beslutens utformning. Ytterligare reformer för att stärka kommunernas inflytande kan dock vara motiverade. Den år 1975 tillsatta utredningen om polisens uppgifter och organisation har därför i uppdrag att överväga åtgärder i detta syfte.

Herr talman! Jag tackar kommunministern för svaret på min interpellation. Det utförliga svaret innehåller en passus som jag fäster särskilt avseende vid, eftersom det är ett positivt svar på min fråga. Jag tänker på detta: ”I fråga om samarbetet mellan kommunen och polismyndigheterna torde dock kommunfullmäktig redan enligt gällande rätt kunna interpellera ordföranden i den berörda kommunala nämnden.” Det här konstaterandet innehåller enligt min mening ett fullt tillfredsställande svar på min interpellation. Min fråga gäller rätt ati interpellera i kommunfullmäktige i vissa polisfrågor, men konstaterandet här att den rätten finns är fullt tillräckligt. Däremot är jag inte riktigt säker på att kunskapen om den rätten är särskilt utbredd ute i kommunerna. Därför tror jag, att det kan vara till nytta för polismyndigheter och kommunala förtroendemän att denna möjlighet understryks. Trots det positiva beskedet, så kan det kanske ändå föreligga tveksamhet om vilka slags frågor som man får interpellera ordföranden i polisstyrelsen i. Polisen är ju ett samarbetsorgan och de uppgifter som denna styrelse har är ganska omfattande. Som exempel kan man nämna, att polisstyrelsen har som uppgift att planlägga och leda polisens arbete samt sörja för att åtgärder vidtages för att förebygga brott etc. Om interpellationsrätten gäller samarbetsfrågor, så har alltså den rätten en ganska vid tillämpning. De andra samarbetsformerna som är uppräknade i svaret visar ju att det i verkligheten föreligger ett starkt behov av vidgade kontakter och av samarbete mellan olika kommunala nämnder och polisväsendet. Arbetsfältet är ju detsamma, och även om arbetsuppgifterna och kompetensområdena kan skilja sig så är det ofta bara på papperet; i varje fall går de i praktiken in i varandra och överlappar och kompletterar varandra. Uppgiften för en polis är i långa stycken densamma som för en socialarbetare. Allt detta visar ju på det stora behovet av samarbete mellan olika i kommunen verkande organ. Att kommunfullmäktige inte skulle ha vara en märklig inkonsekvens. Tveksamheten på den här punkten är Onsdagen den nu undanröjd.

Herr talman! För att undvika eventuella missförstånd vill jag alltså bekräfta att jag har den uppfattningen, att enligt gällande rätt kan kommunfullmäktig interpellera ordföranden i den nämnd som har samarbete med polisstyrelsen. Som exempel kan vi ta att en kommunfullmäktig kan interpellera ordföranden i socialnämnd eller skolstyrelse som har samråd med polisstyrelse genom samarbetsorgan för att få de uppgifter man anser sig behöva för att kunna bedöma värdet av det samarbetet. Det är det jag syftar på med uttrycket berörd kommunal nämnd. Däremot medger inte gällande rätt — och jag anser inte heller att den bör utvidgas — att en kommunfullmäktig kan interpellera polisstyrelsens ordförande.
Herr talman! Jag skulle bara vilja göra det tillägget att alla o!ika problem i de stora städerna måste kunna avspegla sig i kommunfullmäktiges debatter. Det vore underligt om inte stora och brännande frågor som gäller kommuninvånarna — jag tänker kanske speciellt på sådant som ordningen på gator och torg och i parker samt den ökade brottsligheten, som många kan uppleva som ett stort personligt hot — skulle kunna tas upp i kommunfullmäktige. Naturligtvis är det bra att det kan göras i den form som kommunministern nämnde, men man kan också överväga om inte den rätten bör utvidgas så att man kan interpellera ordföranden i polisstyrelsen.
Herr talman! Den grundläggande principen med interpellationsinstitutet är ju att interpellationen skall omfatta ett ämnesområde som kommunen har att handlägga. Det är en sorts medborgarkontroll över de kommunala organens verksamhet. Att utvidga interpellationsrätten till att gälla organ som icke är kommunala kan vara betänkligt. Beträffande polisstyrelserna är det inte ens så att fullmäktige väljer ledamöterna där — med undantag för Malmö, Göteborg och Gotland, som är utanför landstingen. I övrigt är det lands 19 Nr 53 tingen som väljer. Landstingen är ju valkorporation till många olika organ, Onsdagen den t.ex. för vissa ledamöter i länsstyrelsen. Det skulle då i princip leda 21 januari 1976 till att kommunfullmäktig skulle kunna interpellera ordföranden i gosa JÖRYINISEN. Om vidgad Jag tror inte att man är beredd att göra den utvidgningen. Jag delar interpellationsrätt i helt meningen om de möjligheter som bör finnas att ta upp frågor av kommunfullmäktiden karaktär som fru Tillander här redovisade. Jag menar dock att den ge nuvarande rätten ger den möjligheten på det sätt som redovisas i interpellationssvaret.

Jag avser att besvara de två frågorna i ett sammanhang. Som jag nyligen har haft tillfälle att framhålla här i kammaren har Sverige energiskt under många år i FN drivit frågan om dödsstraffets avskaffande. Redan 1959 var Sverige en av initiativtagarna till att få upp denna fråga på FN:s dagordning. Vi har därefter vid många tillfällen sökt förmå FN att intressera sig för frågan. Senast i höstas tog statsrådet Lidbom upp denna i FN i ett anförande, vari han fördömde dödsstraffet i alla sammanhang. Ett av resultaten av de svenska initiativen i FN är att generalförsamlingen har uttalat sig för en successiv minskning av dödsstraffets användning. Arbetet med denna fråga går emellertid långsamt och kan väntas ge effekt först på längre sikt. Det stora flertalet av världens stater har dock fortfarande beklagligtvis behållit dödsstraff som en påföljd inom straffrätten. Iran tillhör dessa länder. Vad beträffar de aktuella dödsdomarna i Iran vill jag bekräfta uppgifterna i pressen att vi i anledning av dessa domar erinrat Irans ambassadör i Sverige om Sveriges syn på dödsstraffet. Vi redovisade därvid vår uppfattning att dödsdomar, var de än förekommer, av humanitära skäl bör omvandlas till mildare straff. Vår förhoppning är att så sker även i detta fall.

Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan — de dödsstraff som förekommit i Iran — är egentligen bara en liten del av ett stort problem, nämligen den politiska 27 utveckling som vi kan se i Iran. Terrorn, förtrycket mot oliktänkande, förtrycket mot oppositionen i Iran är någonting välkänt. Det är en anmärkningsvärd utveckling som sker i Iran. Landet håller på att bli något av en regional stormakt i Mellersta Östern. Med hjälp av de resurser som oljepengarna ger utvecklas ett allt starkare inflytande över de närliggande länderna. Samtidigt skärper regimen sitt grepp över landet genom en alltmera hård och långtgående terror mot den opposition som kan förekomma. För Sveriges del måste vi notera att den ekonomiska styrka som Iran så småningom har fått och det faktum att landet har blivit en intressant marknad har gjort det alltmera frestande för vårt land att utveckla handelsförbindelserna med Iran. Och intresset att utveckla dessa kan naturligtvis också sätta spår i vår utrikespolitiska attityd gentemot landet. Jag känner till den markering som Sverige har gjort och som utrikesministern redovisade här, men det är svårt att undvika reflexionen att det är en förhållandevis stillsam markering. Jämfört med det sätt på vilket Sverige har reagerat i andra liknande fall upplever man kanske det faktum att kabinettssekreteraren i all stillhet avlämnat en protest till Irans ambassadör som en förhållandevis måttlig reaktion. Det har heller inte framgått i sammanhanget att de fall det nu gäller inte är att betrakta som dödsstraff vilka som helst utan att det är fråga om ett led i en politisk terrorverksamhet. Det är alltså fråga om politiska straff i första hand, och det måste bedömas annorlunda än det problem som i och för sig är stort, att dödsstraffet utnyttjas som en del i straffrätten. Enligt min uppfattning borde det finnas anledning till starkare reaktioner från Sveriges sida i form av uttalanden från regeringen eller i form av att Sverige aktualiserar frågan i FN. Jag vill fråga utrikesministern om det här ärendet är utagerat för Sveriges del eller om man kan vänta ytterligare initiativ.

Herr talman! Jag tackar för svaret på frågan. Dödsdomarna mot tio iranier är en ytterligare upptrappning av de grymheter som schahens regim i Iran utövat sedan sin tillkomst 1953. De är försök från denna terrorregim att skrämma och tysta oppositionen i Iran som växer sig allt starkare. Den iranska regimens systematiska förbrytelser mot de mänskliga rättigheterna har alltför länge fått pågå i det tysta. Anmärkningsvärd är den svenska regeringens tystnad mot den våldsregim som härskar i Iran. Kan anledningen vara de goda ekonomiska förbindelser som finns mellan Sverige och Iran — förbindelser som på den senaste tiden väsentligt utvecklats? Det är också bekant att Iran befinner sig i sultanatet Oman för att stötta upp en feodal reaktionär regim mot en befrielserörelse som arbetar för att befria det omanska folket från den djupa misär det lever i. Sverige har ju, om jag inte är fel underrättad, diplomatiska förbindelser med Nr 54 den reaktionära regimen i Oman. Schahen har också uttalat sig om att Torsdagen den invadera det socialistiska Sydjemen — allt för att skydda imperialismens 22 januari 1976 tillgång till billig olja. Detta område svarar som bekant för 60 26 av väst: — LL världens oljereserver. Om åtgärder med Den svenska regeringen håller tyst när det gäller den iranska dikta — anledning av turens förbrytelser både mot det egna folket och mot det omanska folket — dödsdomar i Iran och vägrar dessutom att ge bistånd till det socialistiska Sydjemen. Jag vill fråga utrikesministern: Finns det några samband mellan dessa förhållanden och engagemanget i oljeklubben, vilken som bekant domineras av USA? Enligt uppgift förekommer en omfattande vapenexport från de nordiska länderna, bl.a. Sverige, till Iran. Stämmer detta? Jag vill också fråga om regeringen tänker ta några initiativ med anledning av att de iranska studenterna i Stockholm krävt för det första att den svenska regeringen bidrar till att en medicinsk-juridisk undersökningsgrupp sänds till Iran för att undersöka de politiska fångarnas situation, och för det andra att Sveriges representant i FN protesterar mot avrättningarna och den barbariska behandlingen av politiska fångar i Iran.
Herr talman! Våra initiativ när det gäller att arbeta mot förtryck och att försöka få dödsdomar förvandlade till mildare straff tar vi inom en rad internationella organisationer, framför allt FN, och vi kommer att fullfölja detta arbete. Men de flesta av världens stater har, som jag sagt, dödsdomar och vi har inte kommit långt i våra ansträngningar. De metoder som vi använder för att ge till känna den svenska ståndpunkten inför dödsdomar är olika i olika lägen. Men den vanligaste är den vi har tillämpat i det här fallet: När vi vet att det fälls domar i en instans och att man — som nu sker, om vi är rätt underrättade — har ett fortsatt rättegångsförfarande i den högsta appellationsdomstolen, redovisar vi vår uppfattning att dödsdomarna bör omvandlas till mildare straff. Jag anser att vi valt den rätta metoden. När det gäller ett fortsatt svenskt agerande får vi se vilket beslut appellationsdomstolen kommer att fatta. För de dömda återstår då eventuellt att begära nåd hos schahen. Jag vill också erinra om att det är mycket svårt att få fakta i denna sak, men de fängslade är dömda för mord — och det är ett flertal människor som mördats, enligt de uppgifter vi fått från de båda domstolsförhandlingarna.
Herr talman! De här dödsdomarna måste ändå betraktas som ett led i den terrorverksamhet som regeringen i Iran bedriver. Det är uppenbart att det här fallet är en parallell till dödsdomarna i Spanien för ett halvår sedan. Även där kunde man peka på att det begåtts mord —- men det skedde i samband med de stridigheter som pågår mellan opposition och 29 polis. Det gör att man måste se dessa dödsstraff litet annorlunda än dödsstraff i andra sammanhang. Jag tycker att det inte framgår riktigt klart av vad utrikesministern sagt att man är beredd att se det hela som en fråga om politiska bestraffningar i första rummet. Men ändå ser jag utrikesministerns uttalande som ett löfte att man, om appellationsdomstolen fastställer dödsstraffen, kan räkna på ytterligare initiativ från regeringens sida. Jag hoppas att jag har uppfattat uttalandet riktigt.
Herr talman! Utrikesministern undviker att svara på mina frågor. Jag vet inte riktigt vad det beror på. De här tio dödsdomarna är allvarliga. De innebär en upptrappning av våldet. Men det pågår också en annan form av terror från regimens sida. Enligt svenska sektionen av Amnesty International sitter 100 000 politiska fångar i olika läger i Iran. Det är möjligt att siffran är något för hög — det vet jag inte. Dessa människor har en annan politisk eller religiös uppfattning än schahen och hans regim. De utsätts för en oerhört grym behandling i fånglägren. Många av de här människorna försvinner i fånglägren genom att man avrättar dem i tysthet utan rättegång osv. Vad har den svenska regeringen gjort på den punkten, exempelvis i FN? Jag har inte hört att den svenska regeringen här hemma har uttalat sig på det sätt som den t.ex. gjorde mot de senaste dödsdomarna i Spanien. Sedan återkommer jag till frågan: Förekommer det någon form av vapenexport från Sverige till Iran? Jag tycker att utrikesministern bör kunna svara på den frågan. Det finns faktiskt uppgifter som säger att det gör det.
Herr talman! Herr Måbrink frågade om det är vårt medlemskap i oljeklubben som påverkat vår hållning i detta sammanhang. Självfallet är det inte så. När det gäller den andra frågan, om vapenexport, känner jag inte till någon sådan vapenexport till Iran. Jag hör också av mina medarbetare att vapen i egentlig mening inte säljs till Iran men att det tydligen vid något tillfälle sålts dynamit eller krut till detta land. Vi har alltså inga stora vapenaffärer med Iran. Vad beträffar antalet fångar och fångarnas behandling vill jag säga att herr Måbrink tydligen inte var närvarande då vi för inte så länge sedan, i höstas, behandlade just frågorna om vad Sverige gjort i detta sammanhang. Då gällde det antalet fångar i Sovjetunionen och deras behandling, men det gäller nu samma frågeställning även om den avser ett annat land som har fångar och fångläger. När vi behandlade den frågan framhöll vi de insatser som Sverige gör för att internationellt få till stånd bättre bestämmelser till skydd för fångar och om insyn i fång lägren. Sverige har lagt ned mycket arbete på de punkterna. Det arbetet Nr 54 pågår fortfarande, och vi har väl ändå vissa förhoppningar om framgång
Om svenskt initiativ Herr talman! Utrikesministern säger att det förekommit försäljning = till förmån för säljer Danmark nu ungefär 700 ton bomber och ammunition till Iran. Tidigare var det iranska lastbilar som hämtade ammunitionen i Danmark och i Sverige, men nu är det danska lastbilar som kör den danska am munitionen till Iran. Hur är det med Sverige? Fortsätter ammunitions leveranserna från vårt land?
Herr talman! Jag kan inte svara på den frågan, eftersom jag inte handlägger dessa ärenden inom regeringen. Men om det skulle förekomma sådan export av krut till Iran, kan jag inte se vad det skulle vara för fel i detta.
Herr talman! Det var ett märkligt uttalande av utrikesministern. Det är väl inte obekant för utrikesministern att Iran för krig mot vissa andra folk och länder. Sverige skulle alltså bidra till att förse en förbrytarregim med ammunition som används mot andra länders folk. Med anledning av att utrikesministern inte känner till vad som kan förekomma därför att han inte handlägger dessa frågor vill jag säga, att ni väl har kontakter med varandra i regeringen och diskuterar sådana här spörsmål. Allra helst bör väl utrikesministern göra det, eftersom han sköter de utrikes ärendena. Han bör väl förvissa sig om vad som händer och diskutera frågorna med t.ex. handelsministern, som kanske handlägger dessa ärenden.

174, och anförde: Herr talman! Herr Takman har frågat vilka initiativ regeringen har tagit för att bidra till att befolkningen i västra Sahara tillförsäkras rätten till självbestämmande och fred. Frågan om avkolonisering av västra Sahara har i FN under de senaste månaderna behandlats såväl i generalförsamlingen som i säkerhetsrådet. 31 Regeringen har i detta ärende sökt verka för en lösning som fullt ut beaktar den inhemska befolkningens rättigheter och önskemål i linje med FN-stadgans principer. I generalförsamlingen har Sverige röstat för den resolution som starkast hävdat innevånarnas rätt till självbestämmande. Detta är också i enlighet med de principer för avkolonisering som nedlagts i den s.k. kolonialdeklarationen, vilken tidigare antagits av FN:s generalförsamling. Som medlem av säkerhetsrådet har Sverige aktivt deltagit i försöken att nå en lösning på krisen i västra Sahara och därigenom minska riskerna för en väpnad konflikt mellan de närmast berörda parterna. Det är även fortsättningsvis vår inställning att västra Saharas befolkning skall ges tillfälle att uttala sig om hur den önskar se områdets politiska framtid reglerad.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret, som jag anser helt överensstämmer med min egen uppfattning om vad som kan och bör göras av den svenska regeringen. Under hösten 1975 piskade Marockos kung Hassan II upp en krigsstämning för att överta den spanska kolonin västra Sahara. Den spanska fascistregimen, som blivit alltmer underminerad och isolerad på hemmaplan, hade inte militära eller politiska möjligheter att försvara sitt kolonialvälde. Uppenbarligen hade den heller ingenting emot att just Marockos nuvarande regim inträdde formellt i dess ställe. Jag säger formellt, därför att Marockos militära inmarsch i västra Sahara har ett stöd från den konservativa franska regeringen och av allt att döma också från andra imperialistiska stater. Där det finns stora naturtillgångar, där kan man också räkna med att de multinationella företagen och deras imperialistiska regeringar har sina män djupt engagerade. I västra Sahara finns fosfatfyndigheter som uppges vara de största i världen. Där finns tydligen också olja. Den långa kusten har samma klimat som de närliggande Kanarieöarna och kan — när hotell och annat byggs ut — bli ett utomordentligt attraktivt turistområde. Från början fanns det en överenskommelse mellan Marocko och Mauretanien att dela västra Sahara. Men uppgifter i den franska pressen tyder på att de mauretanska invasionsstyrkorna nu trängs undan av de marockanska efter att ha lidit förluster mot Polisarios, västra Saharas befrielsefronts, gerillastyrkor. Befolkningen i västra Sahara har bl.a. stöd av grannstaten Algeriet. Men den behöver också stöd av världsopinionen i sin kamp för självbestämmanderätt och fred. Den svenska regeringens insatser i FN är en betydelsefull del av denna internationella opinion.

Herr talman! Herr Björck i Nässjö har frågat mig om utrikesdepartementet förbereder utgivandet av en ny vitbok om Raoul Wallenberg och när regeringen bedömer tidpunkten vara lämplig för ett offentliggörande. Som svar vill jag först framhålla att regeringen ständigt med största uppmärksamhet följer frågan om Raoul Wallenbergs öde. Närhelst uppgifter framkommer som rör Raoul Wallenberg utredes dessa med all noggrannhet. Utredningar har även förekommit under de senaste åren. Dessa har emellertid ej kunnat föra frågan vidare. Sedan den senaste vitboken, 1965, har inga nya fakta framkommit vilka motiverar utgivandet av en ny vitbok. I övrigt ber jag få hänvisa till det svar jag lämnade på herr Björcks interpellation i Wallenbergfrågan våren 1974.